Herr talman! Jag vill först beröra frågan om Kontaktnätet. Vi delar helt enkelt inte ungdomsrådets uppfattning i denna fråga, för de kriterier jag tog upp ansåg vi att Kontaktnätet uppfyller. Vi tvcker det hade varit bra med ett uttalande från riksdagens sida i denna fråga. Sedan kan jag inte underlåta att också ta upp frågan om de 25 miljonerna. Inga Lantz kommer strax att ytterligare gå in på den. Vi är i detta fall helt överens med socialdemokraterna om att de 25 miljonerna självfallet bör utgå. Jag tycker det börjar bli tjatigt att höra företrädare för den borgerliga regeringen gång på gång just när det gäller kulturfrågor och sociala frågor, i första hand frågor om barn och ungdom, säga: Vi har inte råd. Men samtidigt har vi under de senaste dagarna fått ett flertal exempel på vad man har råd att satsa på från borgarnas sida. Det är sänkta arbetsgivuravgifter — bara det motsvarar ungefär 4 miljarder. Det är ökning av andra subventioner till storfinansen. Det är satsning på B3LA. Bara en bråkdel av det som går till B3LA skulle mycket väl täcka upp de här 25 miljonerna. Det är alltså inte fråga om huruvida man har råd eller inte, utan det är fråga om vad man är beredd att satsa på. Det är bara att notera att man från borgarhåll inte är beredd att satsa på ungdomsorganisationerna.
Herr talman! Det lär inte vara nödvändigt att upprepa de siftror jag nämnde tidigare som visar hur mycket den här regeringen under de senaste två ären har satsat på ungdomsorganisationerna. Jag tycker, som sagt, att plus 100 milj.kr. inte kan beskrivas som njugghet. Catarina Rönnung frågar varför 28 ungdomsorganisationer opponerar sig. Det är klart att ungdomsorganisationerna opponerar sig därför att de har möjlighet att använda ytterligare pengar. Som jag sade till Catarina Rönnung tidigare är jag också den förste att önska att ungdomsorganisationerna bereds möjlighet att få pengarna. Men ekonomin tillåter inte detta. Självklart är det så, Catarina Rönnung, att min gamla organisation också är missnöjd med att den inte får del av de här pengarna i framtiden. Men min organisation vet att pengarna inte kan anslås av de skäl som jag tidigare nämnt. När det gäller det ekonomiska läget hävdar Catarina Rönnung att det jag sade är klyschor. Det kan inte kallas klyschor när den nuvarande majoriteten argumenterar för att det är nödvändigt att spara pengar, där det över huvud taget är möjligt att göra det. Det är förvisso så, Eva Hjelmström, att vi på flera punkter på kultur och utbildningsområdet tvingas spara pengar för att över huvud taget i början av 1980-talet få ekonomin att gå ihop. Varje gång vi underlåter att ta detta ansvar kommer den tidpunkt vid vilken Sveriges ekonomi är i balans igen att skjutas längre in i framtiden, och därmed undergräver vi ytterligare förutsättningarna för en positiv reformpolitik. Både Eva Hjelmström och Catarina Rönnung säger att regeringen kan slänga ut miljarder på andra saker, men den kan inte gå med på 25 milj.kr. till organisationerna. I det ögonblick som Eva Hjelmström och Catarina Rönnung kan övertyga oss om att man bättre stimulerar Sveriges ekonomi genom atl ge pengar till ungdomsorganisationerna än genom att ge pengar som syftar till att återställa svenska företags konkurrenskraft, är jag säker på att majoriteten kommer att följa era rekommendationer. Vi skäms alltså inte för att vi i första hand satsar på att upprätthålla sysselsättningen och på så sätt ge Sverige möjligheter till en ny start. Catarina Rönnung säger att 16 milj.kr. är mindre än 25 milj.kr. Det är det förvisso — det inser t.o.m. jag. Men 16 milj.kr. är inte det belopp som är relevant i detta sammanhang. Catarina Rönnung har själv påpekat att detta är ett förslagsanslag och att det sammanhänger med vilken aktivitet ungdomsorganisationerna själva är beredda att ta ansvar för fram till den 1 juli. Då kommer pengar att utgå. Den centrala verksamheten kommer dessutom de lokala organisationerna väl till godo. Jag beklagar att de 25 miljonerna inte kan utgå. Men även om jag av förklarliga skäl inte talar för någon ungdomsorgansiation utanför utskottsmajoriteten, är jag alldeles övertygad om att organisationsvärlden har möjlighet att klara de här påfrestningarna. Till sist kan jag säga att vi från majoritetens sida inte vill dela ut pekpinnar till statens ungdomsråd.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

Herr talman! Det är inte en ekonomisk debatt vi skall föra här. Jag skall bara konstatera att Per Unckel påstår att den borgerliga regeringens politik på något sätt skulle höja sysselsättningen. Det är precis tvärtom. Allt fler människor går arbetslösa i den borgerliga regeringens Sverige. Den ekonomiska politik som förs, och som vi fick exempel på senast i går i kompletteringspropositionen, är verkligen ull förmån för de redan besuttna och till men för de breda löntagargrupperna. Det är väl bara att konstatera att det finns en ideologisk skillnad i vårt synsätt när det gäller vad man vill satsa på. Att man tar bort stödet på 25 milj.kr. betraktar vi som ett attentat mot STA reformen, mot hela friudsverksamheten och mot ungdomarna ute i kommunerna.
Herr talman! Jag delar Eva Hjelmströms uppfattning att vi kanske inte skall resonera om samhällsekonomi i stort i den här debatten. Men jag tror att det ändå är en aning vanskligt att hävda att det inte skulle ha varit till gagn för sysselsättningen att människor inom t.ex. tekobranschen, specialstålbranschen och handelsstålbranschen har fått regeringens stöd under de senaste två åren. Jag är inte alldeles övertygad om att de som jobbar i dessa företag delar Eva Hjelmströms uppfattning. Vi måste — och det är poängen —- satsa samhällets resurser där de oundgängligen är nödvändiga, dvs. på eckonomin. Detta leder med en naturnödvändighet till att andra områden måste stå tillbaka. Jag delar Catarina Rönnungs uppfattning att det är ytterligt angeläget att det bedrivs fritidsverksamhet bland handikappade, bland människor i glesbygderna och bland andra grupper som annars har en torftig möjlighet att få ta del av värdefulla aktiviteter.

Men vi vet äå andra sidan att vi därigenom har skapat en god grund för de aktiviteterna under 1980-talet. Sist och slutligen vill jag än en gång framhålla att man blir litet förvånad när man hör Catarina Rönnung säga att organisationernas allmänna fritidsverksamhet står och faller med de här 25 miljonerna, eller rättare sagt de 22,5 miljoner som blir över när statens ungdomsråds administration har tagits bort. dvs. 25 kr. per elev i grundskolan. Den erfarenheten stämmer åtminstone inte överens med den erfarenhet jag har från organisationsvärlden.

Herr talman! Den ökade statliga satsningen på folkrörelserna har betytt en viktig aktivering av den ordnade fritidssysselsättningen i kommunerna. Speciellt generösa är bidragsreglerna när det gäller verksamhet bland barn och ungdom. Det finns också möjlighet att få statligt stöd till folkrörelser som organiserar vuxna och pensionärer. Utmärkande för de olika bidragen är att de bara ges tll folkrörelser, föreningar och studieförbund. Kommunerna har alltid bedrivit olika verksamheter genom sina fritids-, kultur och socialnämnder. Men ckonomin har tvingat många kommuner att bromsa verksamheten och även hindrat dem från att låta den expandera. Verksamheten har också skiftat i omfattning från kommun till kommun. Som bidragssystemcet nu är utformat hindras kommunerna från att starta nya verksamheter. Dessutom är bidragssystemet så konstruerat att kommunerna tjänar på att överlåta olika verksamheter, både nya och gamla, till föreningar och folkrörelser inom kommunerna — trots att kommunen kanske har bedrivit verksamheten under en lång tid och fått den att fungera, inte minst på grund av kvalificerat ledarskap. I vissa fall kan det. herr talman, vara riktigt att överlåta till en folkrörelse att ta Över en verksamhet, eftersom man då sprider ansvaret för en aktivitet. Medlemmar i en idrotisrörelse kan t.ex. själva få driva sin verksamhet. Men i andra fall är det direkt omotiverat att på en folkrörelse föra över en verksamhet som fungerar i kommunens regi. Ofta är folkrörelser ideologiskt profilerade. Särskilt gäller detta de politiska och religiösa folkrörelserna, men också scoutrörelsen och bildningsförbunden. Det finns exempel på hur kommuner försöker få föreningar alt ta över verksamheten på fritidsgårdar, därför att kommunerna tjänar på det. Enligt vpk måste detta vara felaktigt. Främst orsakas det här av att kommunerna inte anser sig ha råd att driva dessa verksamheter, eftersom det ur krass ekonomisk synvinkel är fördelaktigare om kommunerna för över verksamheten. Men nackdelarna kan bli stora. Därför borde verksamheterna, och framför allt sådan verksamhet som fungcrar, även i fortsättningen bedrivas kommunalt. Kommunerna borde också få samma ekonomiska villkor som folkrörelserna för att kunna driva sådana verksamheter. Det är visserligen riktigt att även verksamheter som drivs i kommunal regi kan få en ideologisk färgning. Men i kommunerna ges ändå möjlighet till en allmän medborgerlig kontroll. som inte finns i den folkrörelsestyrda verksamheten, eftersom en folkrörelse i stort sett bara kan påverkas av sina egna medlemmar. Den statliga satstningen på folkrörelserna är riktig. Men det är av skäl som fritidsverksamhet jag tidigare nämnt nödvändigt att kommunerna får samma statsbidragshjälp som folkrörelserna för verksamhet bland kommuninvånarna. Detta är självklart. Speciellt viktigt blir det här kravet inför STA skolans start, om det nu blir någon start. Utskottet avstyrker obegripligt nog det, enligt min mening, rimliga krav . som vpk för fram. Egentligen har jag ingenting att invända mot utskottets argumentation, men den slår in öppna dörrar. Jag håller helt och hållet med om att man skall satsa stort på folkrörelserna och att man också skall utreda gränsdragningarna mellan studicförbunden och exempelvis Komvux. Men det här är ju ingen argumentation mot motionens krav. Folkrörelsernas betydelse i vårt samhälle är ostridig. Motionen syftar cmetllertid till att man I ekonomiskt hänseende likställer viss verksamhet I kommunal regi. Ingen kommun, menar vpk. skall av ekonomiska skäl tvingas att avstå från att bedriva en verksamhet, därför att kommunen tjänar några tusen på att avyttra verksamheten till olika föreningar. Ett exempel är Timotejteatern i Sundbyberg. där kommunen lär tjäna 50 000 kr. på att överlåta verksamheten till ABF. Det måste vara ett felaktigt sätt att se på kommunens ansvar gentemot olika kommuninvånare med tanke på deras politiska, etiska eller religiösa bakgrund. Vi menar att kommunerna måste få samma möjlighet som föreningar och folkrörelser att bedriva verksamhet av den här arten. Det är detta motionen handlar om. Det är inte på något sätt ett angrepp på varc sig folkrörelserna eller föreningslivet. Sedan vill jag också deklarera att vpk helt självklart kommer att rösta för bifall till den socialdemokratiska reservationen. Jag tror precis som Catarina Rönnung att regeringens förslag att slopa statsbidraget till den allmänna fritidsverksamheten, den s.k. 25-kronan, redan det här året kommer att tå förödande effekter för SIA reformen. Vi har tidigare debatterat de ekonomiska förutsättningarna över huvud taget för att kunna genomföra SIA reformen. Det här är ytterligare ett exempel på hur man slår undan benen för SIA skolan. 23-kronan har på många skolor givit en öppning för ett samarbete med föreningslivet, och om bidraget stoppas, kommer det mesta av den SIA verksamhet som har startat att upphöra. Några ord till Per Unckel, som försöker påskina att det inte finns några motsättningar i detta sammanhang. Det gjorde för en stund sedan också socialdemokraternas talesman här i kammaren, som dock uttryckte sig litet annorlunda, nämligen så att vi inte skall vidga motsättningarna. Vidare talar Per Unckel om folkhushållet och säger att vi tar ansvar för samhällsekonomin. Vilket samhälle och vems intressen är det man tar till vara när man t.ex. sänker arbetsgivaravgiften och minskar samhällets inkomster med 4 miljarder kronor? Det är företagens och storfinansens intressen som den borgerliga regeringen tar till vara. Samtidigt slösar regeringen bort samhällets resurser när den t.ex. tillåter en mycket stor kapitalflykt från vårt land eller när den utan att blinka kan tillåta skatteflykt på mellan 10 och 20 miljarder kronor per år.

Herr talman! Det är beklagligt att Britt Mogård lämnar kammaren då den allmänna fritidsverksamheten skall behandlas, men det är också typiskt för den borgerliga regeringens inställning till denna fråga. En sådan nonchalans har funnits genomgående på det hållet. Jag vill göra fyra kommentarer till denna fråga. För det första önskade ju SIA-utredningen att en helhetssyn skulle genomsyra reformen. I det låg en insikt om hur viktig fritiden är för elevernas allsidiga utveckling som individer och samhällsmedlemmar. Skola och fritid är båda viktiga delar i barns uppväxtmiljö. Det finns alltså anledning att koppla samman dem och låta den ena verksamheten stödja den andra. Skolan får inte vara en anstalt för att utminutera kunskaper och fritiden inte bara hobbyer. Moderaterna förstår tydligen inte alls detta, och centern och folkpartiet traskar patrull. För det andra har föreningslivet ett stort engagemang för eleverna i skolan. Detta intresse är en fantastisk resurs för skolan liksom för att göra fritiden mera meningsfull. Genom föreningsverksamheten får ungdomar lära sig att ta ansvar också utöver sig själva. De får i föreningen satsa sina krafter på något som är gemensamt. Samhället har helt enkelt inte råd att visa ifrån sig föreningarnas engagemang för barns och ungdomars situation i skolan och på fritiden. De levande folkrörelsernas betydelse för människorna och för demokratin i Sverige kan inte nog uppskattas. Moderaterna har bara vackra ord att säga, men några pengar vill man inte ge. Dem drar man in. Moderaterna har alltså ingen förståelse i realiteten för dessa frågor. Centern och folkpartiet följer efter. För det tredje var det i den socialdemokratiska propositionen år 1976 om skolans inre arbete som frågan om bidrag till den allmänna fritidsverksamheten togs upp. Det är inte fråga om något borgerligt initiativ, som Per Unckel försöker ge intryck av. Tvärtom har man väl i djupa borgerliga led alltid varit ganska tveksam till denna verksamhet. Uttalanden av Lars Tobisson och Gösta Bohman kan vittna om det. Socialdemokratin menar att den allmänna fritidsverksamheten är viktig. Det rör sig inte bara om att ge barn meningsfulla och utvecklande fritidsaktivieter i anslutning till skoldagen utan också om en direkt social omsorgsuppgift. Yngre skolbarn lämnas ofta ensamma utan vuxenkontakter på eftermiddagarna. Fritidshemmen räcker helt enkelt inte. Det var väl bl.a. därför som barnstugceutredningen föreslog en verksamhet i linje med den allmänna fritidsverksamheten. Detta har moderaterna ingen förståelse för, och det har vi inte heller väntat oss, men vi blir ledsna när centern och folkpartiet inte har bättre omdöme än att följa med i denna högerpolitik. För det färde har SIA-reformen då och då ifrågasatts på grund av kommunernas bristande ekonomiska möjligheter. I budgetpropositionen, s. 181, nämns också detta som ett argument mot den allmänna fritidsverksamheten. Men statsrådets slutsats är då helt fantastisk. De 25 miljoner, som fritidsverksamhet 150 under det här året utgår till den allmänna verksamheten, skall på grund av kommunernas dåliga ekonomi dras in. Det här är alltså statsrådet Mogårds sätt att underlätta för kommunerna att klara sina åtaganden mot barnen. Moderaterna har inte alls fattat alt frilidsverksamhet tillsammans med barn behövs och att den måste få kosta pengar. Detta instämmer centern och folkpartiet här i riksdagen i. Jag tycker alt det är ynkligt. Visst behöver den borgerliga regeringen hjälp med att rätta till röran i statsfinanserna, men vi tror inte som Per Unckel att det är dessa 25 miljoner som skall rädda statens ekonomi. Vi anser oss ha rätt att kräva att det i riksdagen inte läggs fram hur huvudlösa förslag som helst. Socialdemokratin accepterar inte en högerpolitik och borgerligt s.k. sparande, som går ut över barnen.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén började med att säga att denna debatt uppenbarligen påvisade en total borgerlig nonchalans gentemot fritidsverksamheten. Är inte detta att ta väl stora ord i sin mun, Lena Hjelm-Wallén, i synnerhet om det sker mot bakgrund av de siffror jag tidigare redovisat och mot vad den borgerliga regeringen de 25 miljonerna förutan har genomfört eller föreslagit när det gäller ökning av stödet till ungdomsverksamheten? När den borgerliga regeringen tillträdde låg stödet på 52 milj.kr. Vid ingången av nästkommande budgetår ligger stödet på 145 milj.kr. Det är något som är galet i Lena Hjelm-Walléns beskrivning av vad den borgerliga regeringen är beredd att uträtta i samverkan med ungdomsorganisationerna. Till detta skall sedan läggas de anslag och bidrag som landets kommuner också ger till den här typen av verksamhet, och förvisso icke bara landets kommuner med socialdemokratisk majoritet. 25 milj.kr. är inget borgerligt initiativ som Per Unckel hävdade, säger Lena Hjelm-Wallén. Nej, jag har aldrig hävdat att det är ett borgerligt initiativ. Jag vet mycket väl att det var under Lena Hjelm-Walléns tid som skolminister som detta förelades riksdagen. Men också den borgerliga regeringen fann det angeläget att när pengarna väl skulle utgå föreslå samma sak, därför att vi är eniga om värdet av dessa 25 miljoner eller rättare sagt den verksamhet som dessa 25 milj.kr. skulle underlätta. Moderaterna och tydligen hela den borgerliga regeringen saknar intresse för fritidshem, heter det. Åtminstone tycker inte jag att 138 milj.kr. mera för kommande budgetår tyder på något förbluffande ointresse för de verksamheter som fritidshemmet kan erbjuda ungdomar. Vi är också på den punkten eniga. Men vi är oeniga på den avgörande punkten, nämligen hur mycket vi kan kosta på oss i olika hänseenden, och förvisso inte bara när det gäller utbildning och kultur. mot bakgrund av det ekonomiska läge som vi befinner oss I. Det är den enklaste sak i världen att plussa på 10, 15 eller 50 milj.kr. här eller på olika verksamheter runt om i samhället. Men någon gång skall också detta summeras ihop. Summerar man ihop alla de tilläggsförslag socialdemokraterna gör i det här hänseendet. så går slutsumman inte ihop med ambitionen att rätta till balansen i Sveriges ekonomiska affärer. Från den borgerliga sidan har vi bestämt oss för att ekonomin är viktigast, därför att den utgör själva förutsättningen för alla andra verksamheter i det här samhället. Lena Hjelm-Wallén må ha en annan bedömning, men den bedömning jug nämnde är i alla fall vår.
Herr talman! Jag skall inte bemöta Per Unckels många ord. Jag skall bara konstatera att nonchalansen mot den allmänna friudsverksamheten inte kan visas på ett bättre och effektivare sätt än genom att man avvecklar anslaget till den.
Herr talman! Vi avvecklar ingen allmän fritidsverksamhet. Det är det som är det viktiga. Vi ökar stödet på en lång rad andra punkter, men anser oss inte kunna öka detta stöd samtidigt som vi behåller de 25 milj.kr. som tidigare utgått. Det är sanningen.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 50 är en reservation fogad som är undertecknad av utskottets socialdemokratiska ledamöter. Det är på några punkter som vi reservanter ärav annan mening än utskottsmajoriteten. Det gäller först och främst nivån på skattetillägget. I propositionen 136 föreslås att nivån skall sänkas från 50 till 40 26 resp. från 25 till 20 26 i vissa fall. Från reservanternas sida anser vi, i likhet med vad som framfördes i motionen 1977/78:1869, att den nuvarande nivån bör kvarstå. Det finns enligt vår mening inte någon anledning att föregripa utredningens kommande bedömning av sanktionsnivåerria, eftersom denna fråga ingår bland de uppgifter som återstår att utreda. Motivet i propositionen till den måttliga sänkningen av gällande sanktionsnivå enligt taxeringslagen är att denna sänkning bl.a. skall utgöra ett alternativ till införande av hälftenavgift, som skattetilläggsutredningen föreslagit i sitt delbetänkande och som vi reservanter ställt oss bakom och yrkat bifall till. Utredningens förslag till införande av hälfteneftergift kan man säga har tillkommit efter ett starkt tryck från olika instanser. Skatteutskottet sägeri sitt betänkande 1975:31 s. 8 bl.a. att det är angeläget att utredningen om det skatteadministrativa sanktionssystemet påskyndar sitt arbete och om möjligt med förtur behandlar frågan om jämkning av skattetillägget. Förslaget på denna punkt antogs enhälligt av riksdagen, och vad jag kan förstå innebär det en beställning från riksdagen om att man bör pröva frågan om jämkningsmöjligheter. Fem av de borgerliga ledamöter som då stod bakom skatteutskottets betänkande kommer, vad jag befarar, att i dag avslå förslaget om en jämkning av skattetillägget. Jag tycker, herr talman, att det också finns anledning att nämna något om det särskilda yttrande som var fogat till skatteutskouets betänkande 1975:31. Det hade avgivits av nuvarande statsrådet Troedsson, som har varit med och godkänt den proposition som vi nu behandlar. Det hade också undertecknats av Bo Lundgren, nu tillhörande utskottsmajoriteten som yrkar avslag på förslaget om en nyanscring av gällande system. I det nämnda särskilda yttrandet sägs bl.a.: ”En avgörande svaghet i det gällande systemet är aut möjligheter saknas att nyansera tillämpningen.” I en annan mening i samma yttrande sägs: "Systemet iär således konstruerat efter mycket enkla mallar”. vilket såvitt jag förstår endast kan tolkas som att det finns utrymme för en nyansering av systemet. I en motion år 1975, nr 12, undertecknad av bl.a. Kurt Söderström och nuvarande statsrådet Troedsson, påtalas några fundamentala brister i lagstiftningen. Bl.a. nämns de ”obefintliga möjligheterna att nyansera skattetillägget”. Antingen föranleder den fetaktiga uppgiften et skattetillägg motsvarande halva skatten, eller också får den skattskyldige eftergift, och något skattetillägg påförs över huvud taget inte. Den inställningen hade man vid den udpunkten. I dag har man alltså helt ändrat ståndpunkt, vilket för mig är oförklarligt. | Flera motionärer i denna fråga skulle kunna nämnas som tudigare yrkat på en nyansering av systemet men som I dag kommer att rösta emot att införa möjligheten till hälfteneftergift. Varför de nu har tagit denna ställning är för oss reservanter helt oförklarligt. Någon förändrad tillämpning från skattemyndigheternas sida har ej kunnat skönjas som kan ge anledning till deras ställningstagande i dag. Jag kan cj heller finna någon anledning till att utredningen skall fortsätta att överväga denna detalj i utredningsarbetet, som utskottsmajoriteten föreslår. Utredningen har i sitt arbete genom enkätundersökningar till samtliga länsstyrelser, som i sin tur har inhämtat synpunkter från de lokala skattemyndigheterna, funnit anledning att ta stor hänsyn till deras svar även när det gällt att ta ställning till jämkningsmöjligheterna. Att stor hänsyn tagits till enkätsvaren beror naturligtvis på att det till stor del är de lokala skattemyndigheterna som i praktiken haft att tillämpa systemet. Flertalet av dem förordar att skattetilläggssanktionen nyanseras. De skäl som talar härför enligt remissinstanserna kan sammanfattas enligt följande. De skattskyldiga har i allmänhet svårt att upprätta även en relativt enkel deklaration. Orsakerna till överträdelser, som skattetillägget är avsett att beivra, varierar från glömska och slarv till kvalificerat uppsåt. Påföljden är lika sträng. oavsett vad som ligger bakom felaktigheten. Det finns enligt vår mening starka skäl för att stor vikt fästes vid hänsynen för skattetillägg till den skattskyldiges befogade intresse av att sanktionens storlek står i rimligt förhållande till arten av hans försummelse och hans personliga möjligheter att upprätta en i alla avseenden korrekt deklaration. Detta förhållande tar man mycket liten hänsyn till i utskottsmajoritetens skrivning. Utredningens delbetänkande, som varit föremål för remissyttrande från ett stort antal remissinstanser, har fått ett positivt gensvar från det stora flertalet av dessa I fråga om hälfteneftergiften. De mellan 35 och 40 remissinstanser som godtar förstaget eller inte har något att erinra mot det sträcker sig över ett brett fält. Nämnas kan att bland dessa ingår från myndighetshåll justiticombudsmannen, riksäklagaren och clva länsstyrelser. Från fackligt håll har LO, TCO, SACO/SR och LRF ställt sig bakom utredningsförslaget.

Herr talman! Jag vill tacka för att minoritetens talesman upptäckte att jag var en kvinna. Jag skall be att få börja med att yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 50. Den proposition som behandlas i betänkandet innehåller ett stort antal förslag beträffande det administrativa sanktionssystemet på skatte och avgiftsområdet. På vanlig svenska skulle man kunna säga: straffavgifter när folk deklarerar fel av rent slarv. Sag skall kort beröra några av punkterna. Punkt ett gäller nivån för procentsatsen för skattetillägg. I den frågan är vi eniga i utskottet om att skattetilläggsutredningen även efter dagens beslut skall kunna pröva sanktionssystemet i dess helhet. Därmed har vi alla erkänt att det finns behov av en ändring. 50 96 eller 25 96 i straffavgift för slarv. som också många remissinstanser nämnt, är så högt räknat att det i många fall inte står i rimlig proportion till felet eller försummelsen. Det är därför alldeles riktigt, som det sägs i motionen 1869, att den föreslagna sänkningen är relativt obetydlig. Men jag tror faktiskt inte att reservanterna skulle ha tillstyrkt en större sänkning heller. Men enligt majoriteten är det väsentligt att man, när man har upptäckt att någonting i ett gällande system slår orimligt hårt, gör någonting för att ändra på det. Det gör man enklast genom att sänka procentsatsen. Sedan kan man alltid tvista om hur mycket. Här måste subjektiva och politiska värderingar bli avgörande. Majoriteten anser att den sänkning till 40 och 20 26 som föreslås är väl avvägd, bl.a. därför att den inte går för långt celler för lågt, hur man nu vill uttrycka det. Jag skall sedan övergå till frågan om eftergift av skatte och avgiltstillägg eller förseningsavgiht. Det är svårt att deklarera — det brukar även riksdagen erkänna. Vi gör alla vad vi kan för att det inte skall vara så krångligt. Att vi inte alltid lyckas finns det många, både enkla och krångliga, förklaringar till, som jag inte skall gå in på. Men vi är också medvetna om att det i många fall skulle vara stötande att kräva t.ex. det skattetillägg som jag tidigare talat om av vissa skattskyldiga, som av olika skäl som i det allmänna rättsmedvetandet framstår som ursäktliga har deklarerat fet. Det är därför som vi har infört möjligheten att i vissa fall efterge avgiften. Nu vet vi också att den möjligheten inte har använts så ofta som riksdagen avsåg. Då måste lagtexten ändras för att myndigheterna skall ändra sin praxis. Budgetministern föreslår ett tillägg till de tidigare bestämmelserna om ålder, sjukdom, m.m., nämligen att eftergift även kan medges om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig — där är det tf. ö. ett tryckfel i utskottets betänkande - med hänsyn till den oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet. Departementschefen har på ett flertal ställen i propositionen motiverat sitt förslag. Jag kan naturligtvis läsa högt ur propositionen länge och väl, men skatteutskottets ledamöter har redan läst-den. Jag skall inte ta upp tiden med att läsa något. Jag skall bara understryka att man enligt utskottsmajoriteten för skattetillägg 160 bör sträva efter att göra bestämmelserna så enkla och lättillämpade som möjligt. Det tror inte vi att de blir om man imför ett system med hälfteneftergift på halva skäl, som det heter i propositionen. Olle Westberg i Hofors sade att ett antal remissinstanser hade tillstyrkt utredningsbetänkandet på denna punkt. Ja, men det finns också ett antal remissinstanser som inte har gjort det. Utredningen får stå för sin äsikt — det är rimligt att varje utredning gör det. Men nu är det riksdagen som skall fatta beslut om skattelagen, inte utredningen. Utredningar har man för att bereda förslag och ge olika myndigheter och organisationer tillfälle att säga sitt — därmed inte sagt att man kan följa alla organisationers yttranden över utredningar. I riksdagen skall vi ta ställning till det förslag som kommer i form av en proposition. Vi har då funnit att det förslag som budgetministern lämnat innebär ett gott steg på vägen. Den tredje fråga som vi inte nått enighet om i betänkandet är semantisk. Den kan möjligen vara av intresse för en språkforskare. Har uttrycket ”med stor sannolikhet”, som används i propositionens lagtext. samma betydelse som ordet ”normalt”, som föreslås i motionen 1869? Jag kan hålla med om att ordet ”normalt” är normalare än uttrycket ”med stor sannolikhet”. men just uttrycket ”med stor sannolikhet” är nog normalare eller vanligare att använda i lagtext! Hur som helst — i såk verkar det som om vi alla hade samma mening — det framgår av utskottets betänkande — och det tycker jag är det viktigaste. Slutligen några ord om skattetilläggen för oriktiga uppgifter i skatteprocessen. Reservanterna anser att det för den skattskyldige måste framstå som obegripligt och orättvist att han påförs skattetillägg, trots att hans besvär inte här prövats. Men, herr talman. jag tycker nästan tvärtom. Det vore orättvist mot alla andra som påförs skattetillägg för slarv att den som slarvar dubbelt och dels lämnar oriktiga uppgifter eller inga uppgifter alls, dels kommer för sent med sina besvär skall slippa betala tillägg.

Herr talman! För att det inte skall råda någon oklarhet om varför jag ”upptäckte” att Karin Ahrland är kvinna vill jag säga att det enbart berodde på alt jag just då erinrade mig att hennes namn stod på talarlistan. Karin Ahrland frågar om vi skulle ha tillstyrkt en större sänkning av sanktionsnivån. På det vill jag svara att vi naturligtvis inte skulle ha godtagit en större sänkning. Vad som yrkas i motionen och från reservanternas sida är att det för utredningen i dess fortsatta arbete skall stå öppet att bedöma den frågan. Det står uttryckligen i utredningens delbetänkande att frågan om skäligheten av avgifternas storlek återstår att pröva. Utskottsmajoriteten har också uttalat att det står öppet för utredningen att även i fortsättningen pröva den frågan. Som jag ser det är det emellertid nästan omöjligt för utredningen att behandla den. Enligt de beräkningar som utredningen gjort skall arbetet förhoppningsvis vara slutfört i början av nästa år, och det innebär att man inte så snart kan komma med förslag om en ändring av nivån — det är inte vettigt att göra på det viset. Reglerna för eftergift är enligt utskottsmajoritetens bedömning väl avvägda, vilket också har framförts av Karin Ahrland. Vitvcker för vår del att utskottets förslag inte skulle ha motverkats om det hade utformats så att det stämt mer överens med vårt förslag om hälfteneftergift. Au införa hälfteneftergift skulle innebära en bättre avvägning än att som föreslås här sänka ehergiften med 10 procentenheter —i så fall vore det bättre att gå ner till 25 96 i vissa fall. Karin Ahrland säger vidare att det inte är utredningen som skall fatta beslut i den här frågan. Men det har ju inte någon påstått. Vi har från socialdemokratiskt håll väckt en partimotion som med undantag för vissa ändringar i stort sett bygger på utredningens förslag, och det är den motionen reservanterna har ställt sig bakom. Sedan är det, som Karin Ahrland så riktigt säger, riksdagen som skall fatta beslut i det här ärendet. och ingen har påstått någonting annat.
Herr talman! Jag märker att min erfarenhet från länsstyrelserna gör att jag måste gå in I debatten med ytterligare en replik. Jag har tillbringat många år av mitt liv med att sitta och undra över vad riksdagen menar med olika skälighetsbedömningar. Naturligtvis är det ämbetsmännens sak att läsa i förarbetena och på så sätt så småningom komma fram till när det föreligger sådana skäl att en eftergift kan göras, men det arbetet är jobbigt nog för tjänstemännen. Förslaget som går ut på hälfteneftergift på halva skäl innebär att den stackars tjänstemannen först måste fundera över om det över huvud taget föreligger skäl för eftergift, och sedan bedöma hur stor eftergiften skall vara. Det är inte ett rationellt sätt att arbeta.
Herr talman! De allra flesta länsstyrelser och lokala skattemyndigheter tillstyrker förslaget om hälfteneftergift. Jag kan också nämna att Sveriges fögderitjänstemän också tillstyrker detta förslag, och de har ju haft att bedöma de här frågorna under alla år skattetilläggssystemet har funnits. Även den tillstyrker således förslaget utan några reservationer. Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund tillstyrker också —- den omfattas ju av de personer som i fortsättningen skall handlägga skattetillläggsfrågorna. En helt övervägande majoritet av de instanser som sysslat med hälfteneftergiften och som kommer att göra det har således tillstyrkt det socialdemokratiska förslaget. Jag kan därför, som jag sagt tidigare, inte begripa vem som styrt propositionsskrivningen och vem som styrt utskottsmajoritetens ställningstagande i denna fråga.

Herr talman! De tidigare talarna har belyst den här frågan så pass ingående att jag kan fatta mig mycket kort. Jag vill dock göra några kommentarer. Jag gör det i cgenskap av utredningsman — jag tillhörde den utredning som ofta har åberopats i de tidigare anförandena här. Det administrativa sanktionssystemet på skatte och avgiftsområdet infördes 1971. Det ersatte det åtals och domstolsförfarande som vi tidigare hade haft.

På ett sådant här sanktionssystem ställs det mycket höga krav. Sanktionerna måste vara så hårda att de avhåller folk från skatteflykt och skattefusk. De måste vara så hårda att de verkligen blir en form av bestraffning. Å andra sidan får de inte vara så hårda att de blir alltför betungande om de drabbar en ärlig människa som på grund av okunnighet deklarerat fel eller som gjort sig skyldig till en ren felskrivning. Detta är de svåra avvägningsproblem som man har att ta hänsyn till när man vill utforma ett sanktionssvstem som blir något så när rättvist. När riksdagen år 1971 fattade beslut om detta sanktionssystem var riksdagen helt enig i alla detaljer.

Detta gjorde att vi relativt snart tillsatte skattetilläiggsutredningen, som fick i uppdrag att göra en total översyn av hela sanktionssystemet. Utredningen hade inte mer än börjat förrän vi fick vuerligare direktiv. sedan riksdagen på skattceutskottets förslag hade beslutat att utredningen med förtur skulle ta upp frågan om en uppmjukning av det gällande systemet. Utredningen lade förra året fram ett delbetänkande som snabbt vann gchör. Betänkandet var inte mer än en månad gammalt förrän riksdagen fattade ett delbeslut som innebar halvering av skattetilliggen om vissa, helt klara förutsättningar förelåg. Det gällde fall som det gick lätt att precisera. Riksdagen fattade även detta beslut helt i enighet och utan att utredningens betänkande ens hade remissbehandlats. Efter det har utredningens förslag remissbehandlats. Nu har vi att ta ställning till en ny proposition. Fortfarande är det ett delförslag som vi tar ställning till, och fortfarande är det tråga om att åstadkomma en uppmjukning av sanktionsbestämmelserna, vilket i och för sig tydligt framgått av den tidigare debatten och inte minst av vad Olle Westberg i Hofors anfört. | I stort sett går propositionen ut på vad utredningen föreslagit. Men i en del fall har man gjort vissa avsteg. I viss mån har det också tramgått att man kan använda två principer för att åstadkomma en lättnad av sanktionssystomet. Den ena principen skulle vara att man generellt sänker nivåerna på de sanktioner som utgår. Tidigare har utgått 50 26 vid full avgift och 25 26 när man tagit ut halvt tillägg. Man kan sänka den nivån. Det handlar då om en sänkning över hela linjen. Som utredningen föreslagit kan man gå in för en hälltoneftergift. Man låter då den som skall döma ut skattetilläggen efter vissa kriterier — som man dock inte kan göra helt schabloniserade - bestämma att de här skattetilläggen i stället bara skall utgå till hälften. I utredningen har vi förordat hälfteneftergiften, och av de två huvudprinciperna valde utredningen denna. I propositionen har man vänt på detta och man väljer att gå den generella vägen och sänka procentsatserna med 40 resp. 20. Man avvisar alltså hälfteneftergiften. Som utredningsman är det klart att jag skulle känna mig överkörd därför att mina tankegångar i utredningen inte blivit hörsammade. Men det gör jag inte. Man kan naturligtvis tolka remissinstanserna som Olle Westberg gjort, men som jag ser det kan man också tolka dem på ett annat sätt, för remissinstansernas yttranden är ingalunda så entydiga som Olle Westberg framhållit. Många av instanserna — framför allt de tillämpande, inte de dömande —- har yttrat att det kommer att bli mycket svårt att tillämpa dessa bestämmelser. Detta i och för sig verifierat av att man tidigare inte kunnat klara en mjuk tillämpning som det första riksdagsbeslutet förutsatte. Det finns åtskilliga remissinstanser som sagt att man inte vill ha dessa bestämmelser därför att man inte kommer att klara av dem. Det är naturligt att de remissinstanser som företräder deklaranterna i det här fallet varit ganska entydiga. Det kan jag hålla med om. De har hoppats att detta förslag skulle komma att innebära bara lättnader, vilket hälfteneftergiften inte alldeles säkert gör. och det har vi även i utredningen framhållit. I propositionen anser man att det kan vara tveksamt att gå på den linjen. Jag tycker att jag för min del kan acceptera det eftersom det finns så många tveksamheter.

Jag kan gå med på detta så mycket mer som jag själv fått bifall till min motion, där jag framför allt tryckte på att utredningen skall ha handlingsfrihet över hela linjen när det gäller att komma med förslag. Till skillnad mot vad Olle Westberg sade i ett replikskifte menar jag att det finns och bör finnas möjligheter för utredningen all närmare analysera frågan om nivåns höjd. Jag är alldeles säker på att utredningen kommer att ta upp en seriös debatt på den punkten. Jag är alldeles säker på att det kan finnas möjligheter för utredningen att ytterligare diskutera frågan om hälfteneftergift med ledning av de remissvar vi fått. Det handlingsutrymme alla dessa möjligheter ger har utredningen, och därför kan jag mycket väl som utredningsman konstatera att jag inte är värre överkörd än att jag med gott samvete kan yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande. för skattetillägg den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. för skattetillägg

Herr talman! Ingemar Konradsson har frågat mig vilka bedömningar industridepartementet har gjort om förutsättningarna för fortsat drift i gruvan i Basttjärn eller en förlängning av brytningen i avvaktan på en utredning om de mellansvenska järnmalmsgruvornas framtid. Gruvan har levererat malm tll SKF och Fagersta AB för tillverkning av tackjärn. SKE har lagt ned sin tackjärnstillverkning, och enligt vad jag har erfarit har Fagersta. AB beslutat att göra samma sak. Gruvan har också levererat malm till Oxelösunds Jernverk. Verket ägs av Svenskt Stål AB, som i sin tur äger Dannemora gruva. Denna gruva. som producerar malm likartad med den som kommer från Basttjärnsgruvan, arbetar i dag med lågt kapacitetsutnyttjande. SSAB har därför funnit det ekonomiskt lönande att köpa malmen från Dannemora gruva. Ägarna till Basttjärnsgruvan har därför bedömt det som utsiktslöst att fortsätta driften vid gruvan. Jag finner ingen anledning att ifrågasätta denna bedömning.

Herr talman! Jag får naturligtvis framföra ett tack för svaret på min fråga. Dock får jag samtidigt konstatera att de anställda vid Basttjärnsgruvan inte kan känna någon tacksamhet över innehållet i svaret. Jag har ställt den här frågan mot bakgrunden av att beslutet om nedläggning av Basttjärnsgruvan för en utomstående bedömare förefaller vara förhastat. Av tillgängliga uppgifter framgår att malmen räcker till 30 års fortsatt brytning i nuvarande takt. Stora investeringar har gjorts på senare år för en rationell produktion och en hygglig arbetsmiljö. Enligt uppgift skulle det vara fullt möjligt för Oxelösunds Jernverk att ta emot hela produktionen från Basttjärnsgruvan. Så sent som för ett år sedan fanns det ingen, utom möjligen bolagsledningen, som kunde tänka sig att gruvan skulle behöva läggas ned. Men så kom beslut om inskränkning i skiftgången och i höstas förhandlingar om nedläggning. Med hänvisning till avsättningssvårigheter drevs frågan om en snabb avveckling mycket hårt i bolagsstyrelsen. Representanter för de antällda har uttalat att de upplevde förhandlingarna som meningslösa och beslutet som förutbestämt. två av ägarna har mycket fina koncernresultat för 1977 med hundratals —- Nr 133 miljoner i vinst. Man kan naturligtvis fråga sig hur industriministerns filosoh Fredagen den om företagens sociala ansvar fungerar i verkligheten. 28 april 1978 Nu är det så att Basttjärns gruva ligger i Ljusnarsbergs kommun. Det är en kommun som drabbats mycket hårt av strukturrationaliseringar och företagsnedläggningar. Från att år 1960 ha haft omkring 10000 invånare är kommunen nu nere i omkring 7 000. Det är en kritisk gräns då det gäller att upprätthålla den kommunala servicen, särskilt som medelåldern är mycket I den norra kommundelen, där Basttjärn är beläget, finns det nu snart ingen sysselsättning kvar. Av tidningarna för i dag framgår att det sista industriföretaget, Högfors gjuteri, varslar om nedläggning. Från Örebro län har man uppvaktat industridepartementet med begäran om cen frist på två år för Basttjärnsgruvan. Det finns starka motiv för en sådan begäran. eftersom investeringar och förberedelscarbeten vidtagits nere i gruvan för en mycket rationell upphämtning av malm för två års brytning. Det borde också vara en lagom frist för ytterligare utredningar och bedömningar om stålverkens behov av malm och möjligheter till export i en bättre konjunktur. Tyvärr har industridepartementet inte velat ta tag i den här frågan. Kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg väntar fortfarande på någon form av besked, positivt eller negativt, från industridepartementet. Den allmänna opinionen i Örebro län är minst sagt upprörd över Basttjärnsgruvans öde. Flera olika partiorganisationer har gjort uppmärksammade uttalanden till förmån för fortsatt drift i Basttjärn och en av länstidningarna har betecknat nedläggningsbeslutet som ct ”näringspolitiskt justitiemord”.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om den lokala reaktionen och reaktionen från länet i denna fräga. På industridepartementet har vi noga gått igenom förutsättningarna för en fortsatt drift. Den enda lösning som skulle kunna tänkas vore att staten skulle gå I författning om att köpa gruvans produktion och alltså indirekt gå in som garant för en produktion som inte har någon marknad. Vi har för det första inte de industripolitiska indstrumenten till vårt förfogande för att skapa en sädan förutsättning för gruvans fortsatta dritt. För det andra är enbart lagersituationen i de statliga gruvorna mycket allvarlig. Vi har malmlager i LKAB, som utgör en finansiellt set mycket allvarlig belastning för det företaget och för Stutsföretag AB. Därtör har vi varit tvungna att acceptera den bedömning som gruvans ägare har gjort. Vi har i dagens läge inga möjligheter att med statliga medel gå in och påverka företagsledningens beslut.

Det finns således ingen uthållighet och ingen vilja att ta ett krafttag för den här gruvan och då speciellt för den här kommunen som är så hårt drabbad.
Herr talman! Jag vill försäkra Ingemar Konradsson att viljan finns att försöka hitta en lösning på frågan. Den har lett till att vi med all tänkbar omsorg har studerat frågan och försökt hitta lösningar. Men riksdagen har inte anvisat medel för industripolitiska insatser av den karaktären, och det har inte heller förekommit några motioner som har anvisat någon väg. Vi måste alltså acceptera det bittra faktum att vi nu har en mycket betydande och besvärande överskottssituation när det gäller järnmalm. Vi måste böja oss för det faktum att vi inte har en marknad för denna gruvas produktion. Hur man i övrigt skall påverka situationen för de anställda är en fråga för arbetsmarknadspolitiken, och på det området är vi ju beredda att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att den enskilda människan inte skall komma i kläm i denna situation.

Herr talman! Herr Måbrink har till mig ställt följande fråga: Tänker regeringen uttala sin protest mot shah-regimen och ta initiativ i FN för ett internationellt fördömande av shah-regimens våldsdåd? Vid upprepade tillfällen, senast i utrikesdeklarationen den 15 mars, har jag framhållit den vikt regeringen tillmäter skyddet av de mänskliga rättigheterna. : Regeringen deltar aktivt i den internationella opinionsbildningen och i arbetet på att utforma nya internationella regler för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi lade i höstas i FN fram flera resolutionsförslag förhållandena i Iran Om initiativ av regeringen mot förhållandena i Iran som bl.a. ledde till att generalförsamlingen antog en resolution om behandlingen av politiska fångar. Vi fick också resolutioner antagna som lägger grunden för en fortsatt kamp mot dödsstraff och tortyr. Det är emellertid tragiskt att konstatera att mänskliga rättigheter fortfarande åsidosätts av flertalet av FN:s medlemsstater. De politiska fångarna kan enligt tillförlitliga uppgifter räknas i hundratusental. om inte mer. De finns i länder med de mest varierande styrelseskick. Detta beklagliga och tragiska förhållande får inte förtrötta oss i våra ansträngningar att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i alla länder där dessa kränks. Vi fördömer varje form av förföljelse av människor till följd av deras politiska eller religiösa övertygelse, deras ras eller etniska tillhörighet varhelst sådan förföljelse förekommer. Arbetet för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna måste i första hand föras på ett internationellt plan och kraven som ställs måste omfatta alla FN:s medlemsländer. Det är av största betydelse att de aktioner som vi vidtar ej blir en tom demonstrationspolitik utan får en bred internationell anslutning. För svenska regeringen är det en angelägen uppgift att försöka skapa en stark internationell opinion i dessa frågor. Vi kommer därför att fortsätta vårt arbete och även undersöka möjligheterna till nya realistiska initiativ som kan leda till att respekten för mänskliga rättigheter ökar.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker nog inte att Karin Söder riktigt svarar på min fråga. Jag är överens med henne om att det finns ett flertal länder som åsidosätter de mänskliga fri och rättigheterna. Det är riktigt. Jag är också överens med henne om att det är viktigt att Sverige i internationella sammanhang tar upp den här frågan och försöker få till stånd ett internationellt fördömande. Men nu gällde frågan ett speciellt land: det fascistiska Iran, som enligt Amnesty har tiotusentals politiska fångar. Jag ställde frågan i samband med att tusentals politiska fångar i Iran hungerstrejkade för mänskligare förhållanden och för att bli frigivna. Mot den bakgrunden vill jag fråga Karin Söder: Har den svenska regeringen gjort någonting med anledning av just denna händelse i Iran? Jag vill ha ett svar på den frågan. I min skriftliga fråga har jag också bett att få ett svar på frågan om Sverige har tagit något initiativ i FN när det gäller just detta speciella land, dvs. Iran. Vi vet ju att brutaliteten där är fruktansvärd, att situationen som helhet är fruktansvärd, med tusentals och åter tusentals politiska fångar som sitter inspärrade. Sverige har i andra sammanhang agerat utan att vi haft någon större internationell uppslutning bakom oss. När de mänskliga rättigheterna har förtrampats i vissa andra länder har vi agerat, vilket jag tycker har varit riktigt. Vilken är anledningen till att regeringen inte har kunnat agera just när det gäller Iran? Vad jag förstår har man inte gjort det. Jag tycker att Karin Söder bör utveckla resonemanget och också svara på de här två frågorna.
Herr talman! Jag har redan i mitt svar redogjort för hur vi från svensk sida driver arbetet med att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta har jag också gjort många gånger tidigare — jag hänvisade i det sammanhanget till utrikesdeklarationen. Det finns således ingen som helst oklarhet på den punkten. Inget land svävar heller i okunnighet om vår inställning när det gäller förföljelse mot oliktänkande, tagandet av politiska fångar eller användandet av dödsstraff. Jag vill poängtera att det inte alltid är de högljudda offentliga uttalandena som får den största effekten, när man eftersträvar att påverka en situation till det bättre. Snarare kan sådana uppfattas som ett sätt att framhäva sin egen förträfflighet, vilket inte bör vara det viktiga i dessa sammanhang. Kraven på respekt för de mänskliga rättigheterna måste gälla alla länder. Det är därför vårt arbete inriktas på att nå så stor uppslutning som möjligt kring de resolutioner vi lagt fram på' det internationella området, så att därigenom de medlemsländer som anslutit sig till dessa har åtagit sig att efterleva respekten för de mänskliga rättigheterna. Det har varit det mest effektiva sättet för oss att arbeta, och det är så vi kommer att arbeta också i fortsättningen. | | I några få undantagsfall har vi emellertid gått ut mera aktivt. Det gällde fördömandena av Chile och Sydafrika. Jag tror att det är vår gemensamma uppfattning att överträdelserna i de fallen är så flagranta att de enskilda fördömandena var på sin plats.
Herr talman! Det sista Karin Söder sade kan jag hålla med om, men jag vill påstå att förhållandena i Iran inte ligger långt efter de förhållanden som råder i Chile. Det är något märkligt att Karin Söder hela tiden undviker att nämna Iran vid namn. Jag vill fråga: Vad har Karin Söder för uppfattning om förhållandena i Iran? Vad har Karin Söder att säga om Amnestys rapport om de tiotusentals politiska fångarna i Iran? Det skulle vara intressant att få ta del av de kommentarer Karin Söder har att göra i det avseendet. Kan det vara så att det är de goda ekonomiska förbindelserna mellän Sverige och Iran, mellan de svenska storföretagen och regimen i Iran, som gör att man låter frågan om de mänskliga fri och rättigheterna i detta fall stå tillbaka och att det viktiga i det här sammanhanget är att utveckla de ekonomiska förbindelserna? Vi vet ju att shahen har möjligheter att försämra eller förhindra dessa ekonomiska förbindelser, om man skulle rikta en för stark kritik mot hans våldsregim.
Herr talman! Amnestys redovisning av antalet politiska fångar i världen är en skrämmande läsning. Jag har tidigare i mitt anförande redogjort för våra aktioner för att förbättra för de politiska fångarna. Vi har också stött Amnesty International i dess arbete, inte minst under den' kongress organisationen hade här i höstas. Herr Måbrinks insinuation att det skulle vara handelspo förhållandena i Iran litiska skäl som avgör när vi fördömer ett land eller ej vill jag inte ta på fullt allvar. Det är effektiviteten i vårt arbete för att stödja de människor som är i trångmål som är det viktiga och därför förbehåller sig regeringen själv rätten att ta initiativ när tidpunkten i olika avseenden anses vara den lämpliga. Men jag vill framhålla att det är de internationetla aktionerna som får effekt. Tom demonstrationspolitik med inrikespolitiska syften har inget värde.
Herr talman! Jag konstaterar än en gång att Karin Söder undviker att svara på frågan om hur hon ser på förhållandena i Iran och Amnestys rapport speciellt beträffande Iran. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att de ekonomiska förbindelserna spelar en överordnad roll, jämfört med de mänskliga fri och rättigheterna i Iran.

Att inte våga nämna detta, att den svenska regeringen inte vågar uttala en protest, det är demoristration — en demonstration för att de ekonomiska intressena i det här fallet är viktigare.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag vill redogöra för hur de 300 milj.kr. som beviljats för studier av olika flygplansalternativ har fördelats. I frågan säger Bertil Måbrink att regeringen har lämnat sitt svar till försvarets materielverk den 13 april och att svaret är hemligstämplat. Detta är fel.

eftersom vi inte vet vad ett alternativ utan BLA skulle kosta och inte vet vad serietillverkningen av Jaktviggen skulle kosta, om vi nu hade sagt nej till BILA. Vad vi vet är att de totala kostnaderna för att behålla handlingsfriheten på både BILA och A 20 är ca 400 milj.kr. och att berörda industrier skall satsa 100 milj.kr. av dessa. Av de 310 milj.kr. som staten satsar uppskattas ca 150 milj.kr. gälla utvecklingsarbete som är specifikt för B3LA. Detta kan på ett sätt sägas vara priset för handlingsfrihet i ett år. Samtidigt måste man dock komma ihåg att vi fått betydligt bättre villkor för serietillverkningen av Jaktviggen än vad som eljest skulle ha varit fallet.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag tycker att det är lika undanglidande som det svar som försvarsministern gav i försvarsdebatten förra året. Vi vet att ca 300 milj.kr. beviljades av regeringen i januari i år för utredning av tre olika militära Aygplansalternativ.
Herr talman!
Denna åtgärd vidtogs för att bevara handlingsfriheten och för att få fram ett bättre beslutsunderlag inför frågans avgörande nästa år. Av denna summa går 150 milj.kr. till BILA studier, och - vilket försvarsministern inte nämnde nu men framhöll i försvarsdebatten förra veckan — den resterande summan skall användas för gemensamma studier för-B3LA och A 20. Det är den sistnämnda posten som är intressant. Det finns nämligen uppgifter om att merparten av denna har tilldelats B3LA. Om detta är riktigt, innebär det i praktiken att den handlingsfrihet som regeringen talar om inte kommer att föreligga nästa år när man skall fatta det avgörande beslutet, eftersom man då har satsat så stora summor på B3LA att man tvingas fortsätta att utveckla och producera detta plan. Detta kommer i sin tur att kosta skattebetalarna i det här landet en summa i storleksordningen 15-20 miljarder kronor. Jag ifrågasätter dock uppgiften om att 150 milj.kr. skall användas gemensamt för BLA och A 20. Det handlar såvitt jag kan förstå om två helt olika plan, som inte har mycket gemensamt.

Såvitt jag förstår är det dessa 8 milj.kr. som man skall använda i detta sammanhang. Jag vill därför ställa två frågor till försvarsministern. Vill försvarsministern för det första precisera vad som är gemensamt för BILA och A 20 och som skall kosta 150 miljoner? Har regeringen för det andra godkänt försvarets materielverks begäran om att merparten av de 300 miljonerna skall åtgå till att få fram B3LA i färdigt skick? Det är ju vad försvarets materielverk har begärt.

Jag vill bara säga att det gäller olika delar av den tekniska planeringen, som jag faktiskt inte offentligt bör redovisa. Det kan vara dels en säkerhetsfråga, dels och framför allt en kommersiell fråga. Andra länders flygindustri skall nämligen inte ha insyn i detaljer i den svenska flygindustrins och det svenska flygvapnets tekniska planering. Det tror jag att de flesta inser. Beträffande den andra frågan som herr Måbrink ställde, om att merparten var avsedd för B3LA, vill jag säga att den sammanställning som har figurerat här har regeringen i princip inte tagit ställning till. Enligt det beslut som fattats har vi så att säga köpt ett paket av flygindustrin som innebär att industrin skall svara för vissa uppgifter, både beträffande B3LA och A 20. Det är det vi har tagit ställning till. Herr talman! Jag vill nog bita mig fast vid de här gemensamma utvecklingskostnaderna för B3LA och A 20. Det är en punkt som inte är utklarad. Man kan inte värja sig för den starka misstanken att regeringen kryper bakom någon sorts hemligstämpel för att man skall ta hänsyn till industrin — och det gjordes i debatten förra onsdagen — men jag tvivlar på att det förhåller sig riktigt så. Jag går tillbaka till propositionen, där det står på s. - . ”Utvecklingsarbetet för A 20 är betydligt mindre än för BILA. Utom den vidareutvecklade radarn ingår inga mera betydande förändringar i förhållande till JA 37 Viggen. Den huvudsakliga utvecklingsinsatsen är utprovning och inpassning av vissa komponenter som måste bytas ut, eftersom tidigare leverantörer kommer att ha slutat att tillverka dem.” Är det mer som skall göras på A 20? Och vad är det då som är gemensamt med BILA. som skall bli ett helt nytt plan? Vad har det gemensamt med A 20, som man skulle använda de här ytterligare 150 miljonerna till? Jag tror att försvarsministern måste klara ut detta litet bättre och inte rent allmänt säga att det är vissa tekniska grejer där och där. Det håller inte. Sedan vet vi att försvarets materielverk har begärt pengar till BJLA till belopp som vida överstiger de här 150 miljonerna. Det är långtgående arbeten som skall göras på B3LA. Man skall få fram motorn, elektroniksystemet, vapensystemet osv. Men det var väl inte meningen när man tog beslutet i januari, för i så fall har man i realiteten ett färdigt BJLA-plan nästa år, som har kostat många hundra miljoner kronor.
Herr talman! Jag varken kan eller vill gå in på detaljerna, men låt mig i alla fall bara nämna två områden, där man kan säga att utvecklingsarbetet är gemensamt för de båda planen oavsett att det är två olika tekniska koncept. Det ena är motmedel och det andra är vapen, där det finns stora likheter. Där har herr Måbrink en upplysning. Den kostnad som vi får på försvarshuvudtiteln för att bibehålla handlingsfriheten har jag aldrig förnekat. Det är helt enkelt den kostnad vi har för att kunna vänta med det definitiva beslutet tills vi har tillräckligt underlag. Men observera att utöver att industrin själv satsar 100 miljoner, så innebär det — vilket också har framgått av debatter tidigare här i kammaren — att vi har fått vissa bindningar beträffande Jaktviggen, där vi har pressat kostnaderna på ett sätt som icke alls hade varit möjligt om: vi nu sagt nej till BILA. Man skall nog akta sig för att se det här problemet bara som en fråga om ett attacksystem utan ta det som det totala luftförsvarssystemet, även med jaktsystemet. Gör vi det, finner vi att det från ekonomisk synpunkt är helt . försvarligt. Jag vill dessutom hävda att det faktiskt är en ganska god affär för statsmakterna.
Herr talman!

Så har jag fattat innebörden i regeringens beslut i januari, men försvarsministern får naturligtvis rätta mig, om jag har fel. Ni kommer dock inte ifrån att man nu håller på att utveckla BILA —- men detta innebar ju inte beslutet; ett sådant beslut har riksdagen inte fattat! Det är det enda, säger ni ju, som gäller, någonting mer är det inte. försvaret 10

Herr talman! Gertrud Sigurdsen har i sin interpellation åberopat en serie artiklar i arbetsgivarpressen, i vilka det görs gällande att de fackliga organisationerna i vissa fall har otillbörligt utnyttjat sitt inflytande över beslut om samhällsstöd till företagen. Vidare åberopar Gertrud Sigurdsen en skrivelse från SAF om det fackliga inflytandet vid sådana beslut samt en framställning från LO och TCO till mig och industriministern om enhetliga regler och ett vidgat fackligt inflytande över dessa stödformer.

Vi kommer där också in på frågan vilket förfarande som skall tillämpas i dessa ärenden. Den frågan har nära beröringspunkter med andra stödformer, t.ex. inom regionalpolitiken. | Jag kan självfallet inte uttala mig om de enskilda ärenden som har berörts i debatten eller kommentera tidningsartiklar i ämnet. Vissa fall har prövats eller kommer att prövas besvärsvägen. De olika framställningar som Gertrud Sigurdsen åberopar kommer att vägas in vid den översyn av reglerna som jag har aviserat. : : Sem svar på Gertrud Sigurdsens frågor vill jag emellertid ange några riktpunkter för denna översyn. Statsbidrag skall inte utgå till företag som undandrar sig sitt sociala ansvar mot de anställda eller som på annat sätt bedriver sin verksamhet i strid mot god sed på den svenska arbetsmarknaden. I det alldeles övervägande antalet fall kommer framställningar om statsbidrag att ha föregåtts av MBL-förhandlingar mellan arbetsgivaren och de anställdas organisationer. Det är vidare naturligt att arbetsmarknadens parter aktivt deltar i beslutsfattandet i dessa ärenden. Detta innebär bl.a. att de beslutande myndigheterna inhämtar berörda arbetstagarorganisationers yttrande i själva bidragsfrågan liksom organisationernas syn på genomförandet av olika insatser. Den slutliga prövningen av bidragsfrågorna bör dock vara förbehållen de myndigheter som statsmakterna utser. I de aktuella myndigheterna — länsarbetsnämnden och AMS — är arbetsmarknadens parter representerade. Denna prövning bör givetvis utmärkas av saklighet och opartiskhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Med tiden har ett stort antal former för statligt finansiellt stöd till företag introducerats. Sådant stöd har stegvis byggts ut för att stimulera företagen till åtgärder som medverkar till att uppnå av samhället formulerade mål. Antalet stödåtgärder är i dag stort. Frågan om en förenkling och effektivisering av formerna för finansiellt stöd till företagen togs upp i den socialdemokratiska motionen 893 till årets riksmöte. LO och TCO har, som jag anfört i min interpellation, skrivit till arbetsmarknads och industriministrarna den 20 mars och tagit upp en del oklarheter som råder när det gäller det fackliga inflytandet och påpekat att det finns olika regler för detta inflytande. Man har även anfört vilka krav som bör ställas på företagen som villkor för att de skall få samhällsstöd. Det är självklart att löntagarorganisationerna har oroats av Arbetsgivareföreningens agerande i den här frågan. Det har varit otaliga attacker mot fackföreningsrörelsen i SAF:s tidning Arbetsgivaren, och SAF har också tillställt regeringen en promemoria där man klagar på fackets inflytande och där man kräver att fackets inflytande begränsas. När den enskilde medborgaren skall få samhälleligt stöd, exempelvis bostadsbidrag eller socialbidrag, får vederbörande finna sig i att bli kontrollerad. Man skall uppfylla vissa villkor. Och det är i och för sig rimligt när det är skattemedel som skall utgå. Detsamma bör gälla när det är företag som får skattemedel i bidrag för olika former av verksamhet. Vissa krav bör rimligen ställas på de företag som får bidrag. LO och TCO säger i sin skrivelse till regeringen att det bör vara ett villkor att företaget har tecknat avtal, och man säger dessutom att för att stöd skall utgå skall både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, som jämställda parter, ha tillstyrkt ansökan. Det är mot den här bakgrunden jag har ställt mina frågor till arbetsmarknadsministern, de frågor jag i dag får svar på. I sitt svar hänvisar Rolf Wirtén till den översyn som pågår om stöd till nedläggningshotade företag. Men det är ju, enligt vad jag förstår, en mycket begränsad del av det samhällsstöd som utgår till företagen. Ändå hävdar Rolf Wirtén i sitt svar att man i den här översynen skall väga in de olika framställningar som jag åberopat i min interpellation, dvs. dels LO:s och TCO:s skrivelse, dels SAF:s promemoria. Det är intressant, eftersom de båda framställningarna är ganska motsägelsefulla — de representerar två olika sätt att se på dessa problem. Den första fråga jag vill ställa lyder: Är det meningen att den översyn som arbetsmarknadsministern talar om i svaret och som han också nämnde i den arbetsmarknadspolitiska debatten den 5 april skall vidgas och gälla stöden över hela fältet — inte bara stöden till nedläggningshotade företag?

Såvitt jag kan tolka den del av svaret som jag nu citerat måste företagen ha tecknat kollektivavtal, och i så fall uppfyller arbetsmarknadsministern LO:s och TCO:s huvudkrav i den skrivelse som de båda organisationerna avlämnade den 20 mars. Men även om jag har en viss vana att tolka kanslihussvenska kan det ibland vara svårt att göra riktiga tolkningar av uttalanden. För säkerhets skull vill jag fråga Rolf Wirtén: Är min tolkning av svaret på den här punkten riktig? Egentligen får jag inget svar på frågan om arbetsmarknadsministern anser att SAF:s kritik är befogad, men indirekt kommer jag fram till — genom den tolkning jag gör av svaret — att Rolf Wirtén stöder löntagarorganisationernas syn på villkoren för samhällsstöd. Den scnare delen av interpellationssvaret tycker jag innehåller en litet onödig upplysning. Både jag och kammarens ledamöter i övrigt har helt klart för oss att den slutliga prövningen av bidragsfrågorna bör vara förbehållen de myndigheter som statsmakterna utser. Upplysningen att arbetsmarknadens parter är representerade i länsarbetsnämnderna och i arbetsmarknadsstyrelsen kanske hade varit befogad vid en skolinformation men knappast i denna kammare. | Den sista meningen i interpellationssvaret lyder: ”Denna prövning bör givetvis utmärkas av saklighet och opartiskhet.” Jag vill då ställa min tredje fråga: Har inte den hittillsvarande prövningen utmärkts av saklighet och opartiskhet”?

Herr talman! Får jag på Gertrud Sigurdsens senaste fråga bara svara att det inte tillkommer mig att från riksdagens talarstol göra någon värdering av olika enskilda fall. I den mån man finner anledning till besvär får man gå den väg Som jag angivit i mitt svar, och så får vi se hur den prövningen utfaller i det enskilda fallet. Sedan vill jag ta upp något av det som Gertrud Sigurdsen sade med anledning av framställningen från TCO och LO. Jag tycker, herr talman, att vi när vi skall ta ställning till de här kraven har att utgå från de inflytandeformer som redan finns i dag. Som jag nämnde kommer i normalfallet en framställning om samhällsstöd att ha föregåtts av förhandlingar enligt medbestämmandelagen. Gäller framställningen ett företag med styrelserepresentation får det förutsättas att frågan har behandlats även där. Frågan kan också ha varit uppe i företagets ekonomikommitté, eller kanske det har varit en arbetstagarkonsult som tagit sig an den företagsekonomiska bedömningen på arbetstagarsidan. Medbestämmandeavtal kan även träffas om vidgat inflytande inom företagets ram över de här frågorna. Går jag sedan över på myndigheternas handläggning, så kan jag konstatera att det finns föreskrifter om yttrande från facket, och den bestämmelsen är viktig bl.a. i de företag där medbestämmandelagens och styrelserepresentationslagens särskilda inflytanderegler inte gäller. Slutligen är organisationerna företrädda i både länsarbetsnämnden och AMS. Detta tyckte Gertrud Sigurdsen var en information som mer hörde hemma inför en skolklass än här i riksdagen. Men jag tycker det är ett viktigt påpekande. Om man talar om löntagarnas inflytande i de här frågorna, så är det inte ointressant att de är representerade just i de myndigheter som har att ta ställning till stödformer av olika slag. Det är i själva verket av fundamental betydelse att de finns representerade där och kan redovisa sin syn på dessa frågor. Gäller det mer omfattande samhällsinsatser får det förutsättas att de anställdas organisationer kommer in på annat sätt. Det har vi flera exempel på från senare tid. Jag kan här nämna den arbetsgrupp som förberett insatserna inom varvsområdet. Åtskilliga former för fackligt inflytande finns alltså redan i dag. Gertrud Sigurdsen frågar sedan om vi har vidgat kompetensen för den Översyn som pågår i departementet i förhållande till vad som sagts tidigare. Så är det i och för sig inte, men jag tycker ändå det är väsentligt att slå fast, herr talman, att principfrågan i detta avseende kommer upp vid den här översynen. Om jag ett ögonblick får hänvisa till de företag som fått statligt regionalpolitiskt stöd utgår jag från att Gertrud Sigurdsen känner till att sysselsättningsutredningen fått i uppdrag att undersöka hur de anställdas inflytandemöjligheter utvecklats i de företagen. Det var f. ö. min socialdemokratiske företrädare, Ingemund Bengtsson, som på sin tid förde fram tanken att det kunde ställas höga krav på information till de anställda om utvecklingen i sådana företag. Jag tycker rent av att det kan vara värt att citera ur de tilläggsdirektiv som Ingemund Bengtsson lämnade till sysselsättningsutredningen. Han säger: ”Sysselsättningsutredningen bör undersöka hur dessa åtgärder har påverkat möjligheterna till insyn och inMlytande för de anställda i stödföretagen.” Herr talman! Med detta tror jag att jag kommenterat framställningen från LO och TCO. Jag har också, som komplettering till de punkter jag tog upp redan i mitt interpellationssvar, redovisat hur översynen skall bedrivas. Jag har även redovisat betydelsen av att de fackliga företrädarna kan göra sin röst hörd i skilda sammanhang i dessa mycket viktiga frågor.
Herr talman! Jag är helt överens med Rolf Wirtén om att det inte är ointressant utan intressant att arbetsmarknadens parter finns med i de myndigheter som har att se över detta, och de har ju varit med under lång tid. Av mina tre frågor vill Rolf Wirtén inte svara på den sist ställda. Jag får nöja mig med det. Översynen skall inte vidgas till att gälla något annat än de nedläggningshotade företagen, men man bör rimligen komma in på principfrågan, säger Rolf Wirtén. Man bör alltså komma in på de principer som skall gälla och i detta sammanhang ta upp en diskussion om det som framförts dels från LO och TCO i deras skrivelse, dels i den promemoria som SAF utarbetat. Det blir intressant att få del av resultatet av detta. Det är ju, som jag säger, inte samma syn på de här frågorna som man kan utläsa ur löntagarorganisationernas framställning och som kommer fram när man läser SAF:s promemoria. Vad som blir resultatet återstår alltså att se. Jag har inte fått svar på frågan hur man skall tolka det, som jag tycker, mycket hårda uttalandet från Rolf Wirtén om vilka regler han ställer upp för företag som skall få statligt bidrag. För mig är det nästan ofrånkomligt att det skall ligga ett kollektivavtal till grund för detta. Jag vet mycket väl, Rolf Wirén, när det gäller översynen av olika frågor att sysselsättningsutredningen har fått tilläggsdirektiv från den tidigare arbetsmarknadsministern. De gällde regionalpolitiken, så jag förstår att dessa frågor kommer att diskuteras i olika sammanhang. Men jag skulle vilja återgå till den här mycket starka skrivningen, som jag hälsar med tillfredsställelse. Måste den inte innebära att kollektivavtal mellan parterna blir en förutsättning för att man skall kunna få bidrag? Man säger i framställningen från LO och TCO att arbetsgivare och löntagare bör betraktas som jämställda parter. Det är ju inte bara vid det tillfälle då man beviljar anslaget sorn det sociala ansvaret skall gälla; att man bedriver en verksamhet i enlighet med den sed vi har på den svenska arbetsmarknaden måste följas kontinuerligt. Jag vill fråga Rolf Wirtén: Vem är det som skall kontrollera det? Skall arbetsmarknadsmyndigheterna bygga upp någon kontrollapparat för att följa detta? Mig förefaller det rimligt att de fackliga organisationerna, med ett kollektivavtal som grund, ser till att man verkligen följer det uttalande som Rolf Wirtén gör i interpellationssvaret.

Herr talman! När det gäller kontrollapparaten tror jag man skall akta sig för att byråkratisera den mer än vad som är absolut nödvändigt. Jag delar naturligtvis Gertrud Sigurdsens uppfattning att det är nödvändigt att se till att skattepengar går till de ändamål de är avsedda för. Men jag skulle ändå på den punkten vilja hävda att vi har en kontrollapparat uppbyggd i departementet och i de myndigheter som handlägger dessa frågor. Sedan har naturligtvis facket självt möjligheter att kontrollera dessa ting. Det är en väsentlig kontrollapparat. Beträffande frågan om kollektivavtal skulle jag vilja säga att man måste hålla i minnet att det ofta rör sig om bedömningar som inte är av renodlad arbetsgivar och arbetstagarkaraktär. Det kan vara fråga om arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska ställningstaganden, strukturfrågor inom hela industrigrenar osv. Också borgenärsintressen kommer många gånger i blickpunkten. Ofta kan det röra sig om företag där konkurs faktiskt är det enda alternativet. Kravet på att stödmottagande företag skall ha tecknat kollektivavtal tål alltså att diskuteras. Så har också skett många gånger här i riksdagen. Det har behandlats inte mindre än två gånger under senare tid. Båda gångerna har kammaren och ett enhälligt näringsutskott avvisat tanken på ett ovillkorligt sådant krav. Första gången var i april 1976, då socialdemokraterna hade majoriteten. Senast skedde det i december 1977, då småföretagspropositionen behandlades. Inte heller vid det tillfället ställde socialdemokraterna något sådant absolut krav. Däremot framgår av såväl propositionerna som riksdagsbehandlingen att avsaknaden av kollektivavtal kan påverka bedömningen av en ansökan om regionalpolitiskt stöd.
Herr talman! Jag instämmer helt med Rolf Wirtén i att man skall akta sig för att byråkratisera. Den borgerliga regeringen hade också med i sin valkampanj att man skulle avbyråkratisera Sverige. Jag förmodar därför att man inte är beredd att bygga upp någon ny byråkrati för att klara denna fråga. Jag vill citera ett avsnitt ur den skrivelse i vilken LO och TCO lägger fram sina förslag på detta område och där organisationerna bl.a. säger att de företag som får stöd skall ha tecknat avtal. I skrivelsen heter det: ”Om avtalsenliga löne och anställningsvillkor skall utgå är den enda garantin för detta att det finns avtal och fackliga organisationer som bevakar att så sker. Alternativen är att myndigheterna bygger upp kontrollorganisationer för att kontrollera avtal som bara de avtalsslutande parterna kan vara experter på. Ett annat alternativ är att företagen kontrollerar sig själva, vilket skulle innebära stora risker för missbruk och i övrigt måste anses stötande från alla utgångspunkter. Med avtalen förpliktigas arbetsgivaren bl.a. att hålla flera avtalsförsäkringar.” | Jag vill bara notera att Rolf Wirtén i sitt senaste anförande sade att sådana här inlägg från parternas sida tål att diskuteras. Min förhoppning är att man i regeringskansliet diskuterar dessa förslag.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till två bostadspolitiska propositioner och — om jag räknat rätt — 46 motioner. Till civilutskottets två betänkanden är fogade 31 reservationer. Antalet reservationer synes peka på betydande motsättningar mellan regeringen och den del av oppositionen som är företrädd i utskottet. Jag skall något mer allmänt kommentera bostadspolitiken och i synnerhet den politik som förts på detta område under de 19 månader som gått sedan vi bytte regering.

Vad gäller det första målet — en tillräcklig bostadsproduktion — så känner kammaren väl till utvecklingen under 1970-talet. Från miljonprogrammets genomsnitt på 100 000 igångsatta lägenheter per år sjönk produktionen till nivåer mellan 50 000 och 60 000 för åren 1975 och 1976. Denna minskning kom enbart att drabba produktionen av flerfamiljshus, bl.a. beroende på den ensidighet som utmärkt miljonprogrammet vad gällde fördelningen på hustyper. Den minskade produktion som utmärkt 1970-talets första hälft kom att fortsätta under hösten 1976 och första halvåret 1977, då vi fortfarande levde med den socialdemokratiska budgeten. Trots en uppgång under andra halvåret 1977 kom därför totalresultatet för fjolåret att inskränka sig till närmare 53 000 igångsatta bostäder. Uppgången under andra halvåret i fjol och dess fortsättning under första kvartalet i år inger förhoppningar om att det skall vara möjligt att iår uppnå en igångsättning i nivå med den som förutspåddes i finansplanen i januari, dvs. närmare 60 000 bostäder, vilket skulle innebära den högsta igångsättningen sedan 1974. Denna siffra bekräftas också av sammanställningar från bostadsstyrelsen efter omfattande genomgångar med samtliga kommuner, där man har kommit fram till att det finns planmässiga förutsättningar för ett bostadsbyggande på ca 64 000 lägenheter. Bland alla dem som i höstas förutspådde en igångsättning för 1977 som låg långt under de 53 000 som uppnåddes finns det de som hävdar att en igångsättning på närmare 60 000 för i år är för låg i förhållande till det långsiktiga behovet. Ibland åberopas att boendeutredningarna i sitt slutbetänkande 1975 angav 75 000 bostäder per år som svarande mot det långsiktiga behovet. De som åberopar denna bedömning av boendeutredningarna har — såvitt jag kan förstå — inte observerat hur den prognosen var uppbyggd och hur verkligheten ändrats när det gäller ett av prognosens mest grundläggande antaganden, nämligen avgången av bostäder. Utredningarnas prognos innehöll antagandet att avgången av befintliga bostäder skulle ligga i storleksordningen 45 000 lägenheter per år, medan 1970-talets verklighet inneburit en avgång på ca 25 000 lägenheter. Så länge avgången håller sig på den nivån uppnås boendeutredningarnas nettotillskott redan vid ett byggande av 55 000 lägenheter. Jag har inte pekat på dessa siffror för att hävda att allt är väl i den bästa av världar, utan för att markera att bedömningar av det framtida behovet av bostäder är mycket osäkra och med nödvändighet uppbyggda på en serie osäkra antaganden.

per kvadratmeter lägenhetsyta och år. För en trerumslägenhet betyder sänkningen av den garanterade räntan att månadshyran eller månadsavgiften kan sättas ca 80 kr. lägre än vad som annars skulle ha varit nödvändigt. Avsikten med förslaget om en sänkning av den garanterade räntan var att både stimulera nyproduktionen och minska boendekostnaderna i nyproduktionen. I en ekonomi med penningvärdeförsämring och nominella lån blir ju boendekostnaderna alltid högst i de senast färdigställda bostäderna. De största insatserna för att minska de boendes kostnader måste därför sättas in just där.

Riksdagen beslöt våren 1976 om en relativt kraftig höjning av bostadsbidragen fr.o.m. 1977. Inkomstgränserna för oreducerat stöd höjdes fr.o.m. det senaste årsskiftet, och fr.o.m. den I apriliår höjdes de övre hyresgränserna för samtliga hushåll med barn. De här höjningarna fördelades så, att de större barnhushållen fick den största höjningen. fr.o.m. årsskiftet fick också två nya kategorier möjlighet att erhålla statskommunala bostadsbidrag. Det gällde de pensionärer för vilka bestäm Båda de här reformerna kräver, liksom bostadsbidragen till hushåll utan barn, att resp. kommun beslutar att ansluta sig till reformen.

Från samtliga oppositionspartier har förslag väckts om ytterligare höjningar av bostadsbidragen. Jag har med speciellt intresse noterat att ett genomförande av socialdemokraternas förslag skulle ge de största förbättringarna åt de mer inkomststarka grupperna av bidragsmottagare och i relativa termer mer åt hushåll med färre barn än åt hushåll med fler barn. Såväl för de hushåll som erhåller bostadsbidrag som för de hushåll som inte gör det är utvecklingen av de faktiska boendekostnaderna före bidragen av stor betydelse. I en ekonomi med hög inflation drabbas självfallet bostadssektorn också. Till detta kommer de extrema prishöjningarna på bränslet som ägt rum under senare år. Trots påståenden om motsatsen visar tillgänglig statistik att hyresutvecklingen under 1970-talet varit långsammare än vad som gäller den totala konsumtionen. Utvecklingen under åren 1976 och 1977 förändrar inte det påståendet. Detta innebär inte att hyresutvecklingen inte är oroande, men materialet underlättar att se frågan ur ett mer rättvisande perspektiv. Trots att det inte är opportunt är det angeläget att understryka att vi i Sverige har låga boendekostnader jämfört med boendekostnaderna i alla eller nästan alla industriländer utanför östblocket. Och vi har det trots att vår bostadsstandard är så hög som den är. Den väsentligaste orsaken till detta är naturligtvis det omfattande stöd som ges via statsbudgeten — både i form av direkta utgifter och i form av minskade inkomster på grund av våra skatteregler för de ägda småhusen. Som det tredje viktiga målet för bostadspolitiken angav jag inledningsvis rättvisa boendekostnader mellan olika årgångar och besittningsformer. Vad beträffar rättvisan mellan årgångarna innebär ju de nuvarande reglerna för upptrappningen av den garanterade räntan ett försök att åstadkomma ökad rättvisa och minskad hyressplittring.

Vidare har sänkningen av den garanterade räntan i nyproduktionen och de nya upptrappningstalen blivit förmånligare än tidigare för boende i hyres och bostadsrätt. Lånetakshöjningarna har varit väsentligt större för flerfamiljshusen. I den socialdemokratiska partimotionen har föreslagits en parlamentarisk utredning om dessa frågor. Enligt min bedömning är en sådan utredning f. n. inte nödvändig. I den socialdemokratiska reservationen vid utskottsbetänkandet närnns om justeringar som har vidtagits. Regeringen följer dessa frågor med stor uppmärksamhet, vilket också visas av de många förslag som framlagts på detta område. Samtliga dessa justeringar har ju också tillstyrkts av socialdemokraterna. Det fjärde centrala området gäller de boendes inflytande över sina bostäder och deras närmiljö. För dem som bor med äganderätt eller bostadsrätt gäller att de har ctt betydande sådant inflytande. För de närmare en och en halv miljon hushåll som bor med hyresrätt är inflytandet — trots reformer på senare år — relativt. begränsat. Regeringen har i flera fall beviljat s.k. förvärvslån för att möjliggöra Övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Regeringen är positiv till en sådan övergång i de fall kontantinsatserna hålls nere och de hushåll som så önskar kan bo kvar med hyresrätt. Utformningen av förvärvslånen underlättar att hålla insatserna nere, och i en proposition till riksdagen har regeringen föreslagit fullt besittningsskydd för de hyresgäster som vill fortsätta att vara hyresgäster. Förutom de fyra centrala uppgifterna för bostadspolitiken som jag här behandlat finns självfallet andra mål. Ett sådant är att radikalt förändra torftiga boendemiljöer. I det syftet har regeringen i sina båda budgetpropositioner föreslagit sådana ändringar i reglerna för boendemiljöbidragen att förutsättningarna kraftigt ökar för att bidragen skall hamna där de behövs bäst. De nya reglerna innebär att områden med stora brister kan få bidrag upp till 75 96 av kostnaden samt låna återstoden på samma förmånliga villkor som gäller för de statliga bostadslånen, dvs. för åtgärder som påbörjas i år i hyreshusområden till en räntekostnad första året av 3,4 "4. Detta bör göra det möjligt med kraftfulla insatser i de områden där man tidigare försummat behovet av en god boendemiljö. I propositionen om riktlinjer för ansvarsfördelningen inom bostadsförsörjningen föreslås en mer decentraliserad och konsumentanpassad bostadspolitisk organisation.

En genomläsning av de 31 reservationerna ger inget belägg för ett sådant påstående. I mycket stor utsträckning rör det sig om skrivningsfrågor och önskemål om att regeringen skall följa utvecklingen i olika frågor. I själva verket är det mest slående med reservationerna den skillnad som råder mellan dem och det närmast hejdlösa skället mot den av regeringen förda bostadspolitiken som dagligen förekommer i den socialdemokratiska pressen. En utländsk iakttagare skulle med fog fråga sig om det är samma bostadspolitik som åsyftas. Att den socialdemokratiska oppositionen uppträder balanserat i riksdagen när det gäller behandlingen av konkreta förslag är självfallet, herr talman, inget att beklaga, men det understryker den breda enighet som råder i vårt land om värdet av en social bostadspolitik.